Herr talman! Statsrådet Ullsten sade bl.a. att det förelåg behov av att sätta in resurser när det gällde invandrarverksamheten, och det kan jag hålla med om. Men det är litet förvånande att regeringen inte har uppmärksammat behovet av resurser när det gäller informationen om svenskundervisningen. På det området föreligger onekligen ett betydande behov, vilket också de fackliga organisationerna har informerat om. Att utskottet nu har gått med på halva beloppet är i och för sig bra, men, herr Granstedt, att komma och slänga in några hundra tusen i efterskott är helt omöjligt därför att de fackliga organisationerna måste planera denna verksamhet långt i förväg. Jag hemställer att man i så fall till de fackliga organisationerna skickar ut ett meddelande om att de skall planera för att få ytterligare medel. Den utredning som utskottskansliet har gjort borde i stället regeringen ha redovisat. Jag tycker att det är en svaghet att regeringen inte har gjort det. Utredningen visar ju att ungefär hälften av behovet är täckt i dag. Det innebär att det fortfarande är 70 000 invandrare som ej nåtts av informationen om svenskundervisning. 30 000 av dessa skulle vi ha kunnat nå med ett totalanslag om 1 milj.kr. Nu föreslås ett anslag på en halv miljon, och det skulle uppskattningsvis innebära att vi når 15 000 av de invandrare som ej fått information. Hur skall vi kunna veta när och hur vi får medel till resten, om vi inte får ett meddelande om att dessa pengar står till förfogande?
Herr talman! I utskottsbetänkandet pekar vi på det utvärderingsarbete beträffande de hittillsvarande insatserna som har aviserats från invandrarverket och från LO. Det kommer att ge bästa möjliga underlag för en framtida planering. Med utgångspunkt i det utvärderingsarbetet finns det också möjlighet att bedöma vilka resurser som behövs för vidareutvecklingen av arbetet. Den primära utgångspunkten för arbetet måste vara att man bedriver verksamhet som täcker det behov som finns. Jag tror alltså inte att det skall vara någon svårighet för den fackliga rörelsen att göra en bedömning av vilka insatser som behövs för att nå fram till de invandrargrupper som man behöver nå. Med utgångspunkt i detta får man göra de vidare ekonomiska bedömningarna. Såvitt jag vet pågår också det arbetet, och det finns alltså anledning att avvakta det. Får jag dessutom konstatera att när vi i utskottet tog ställning till den här frågan hade vi tillgång till senare material än vad regeringen hade när man skrev budgetpropositionen. Vi har alltså fått ytterligare information, och det är anledningen till att utskottet har kommit fram till ett annat ställningstagande än regeringen har gjort i budgetpropositionen. Det har gått några månader däremellan, så det är i och för sig inte förvånansvärt.
Herr talman! Jag har inget större behov av att lägga mig i debatten om svenskundervisningen, som har förts på ett utmärkt sätt av herrar Granstedt och Wirtén. Men det kanske är ett påpekande som ändå bör göras. Det här anslaget, som vi nu talar om, avser ju att finansiera information till de invandrare som inte tidigare fått svenskundervisning i linje med den lagstiftning som nu gäller. I fråga om den typen av insats sade den gamla regeringen uttryckligen i sin proposition att det gällde ett engångsbelopp. Nu har det under hand visat sig att det här behovet ännu inte är helt tillgodosett, och då har riksdagsmajoriteten gått med på att, utöver vad den gamla regeringen alltså ansåg nödvändigt, satsa ytterligare en halv miljon. Det tycker jag är bra. Men det vore ju fel av mig, av både formella och sakliga skäl, att gå ut och lova att det här anslaget skall komma igen år efter år, Detta rör sig om ett övergående problem som vi hoppas kunna klara av så snabbt som möjligt. När det gäller rätten till svenskundervisning för invandrare i övrigt, så har arbetsgivaren skyldighet inte bara att finansiera undervisningen utan också att upplysa invandrarna om att de har denna rätt. Jag föreställer mig att dessutom också de fackliga organisationerna är aktiva även när det gäller den upplysningsverksamheten.
Herr talman! Det är klart att detta var ett engångsbelopp. Men jag vill understryka vad jag sade avslutningsvis i mitt första anförande, att det ändå är regeringen som har ansvaret för att se till att de beslut som riksdagen fattar också blir verkställda. Här säger man nu att vi har fått uppgifter i efterskott. Ja, visst har vi fått det. Men varför tog inte regeringen fram dessa uppgifter innan man fattade besluten? Det är det jag ställer mig frågande till. Jag tycker att det är svagt att nu komma och säga att sedan vi har haft ärendet uppe i utskottet går man med på halva beloppet. Och så säger man: O.K., ni kanske får resten också. Det är ungefär som villkorspropositionen, tycker jag - man börjar skapa dimridåer. Det är lika bra att ge ett rejält, klart besked med en enda gång: Så här mycket finns det att röra sig med. Det kan ändå inte vara de fackliga organisationernas primära uppgift att se till att den här informationen kommer ut. Vi är villiga att göra det, men vi menar att det är arbetsgivarnas och statens ansvar att se till att den kommer ut.
Herr talman! De fackliga organisationerna har åtagit sig att genomföra den här verksamheten, och det tycker jag är alldeles utomordentligt. Det innebär att det är de fackliga organisationerna som har möjlighet att skapa ett bedömningsunderlag för verksamhetens omfattning och kostnader. Detta utredningsarbete pågår inom LO och dessutom hos invandrarverket, som också har ett stort ansvar på det här området. Det är ganska naturligt att man låter det utvärderingsarbetet, som skall ge en ordentlig och fyllig bild av den hittillsvarande verksamheten och de behov som återstår, ligga till grund för en bedömning av vilka resurser som måste ställas till förfogande på litet längre sikt. Nu har vi från utskottets sida föreslagit ett anslag på en halv miljon, som innebär att verksamheten inte behöver avbrytas. Sedan får vi alltså se om det beloppet är tillräckligt eller om det fordras ytterligare resurser.

Herr talman! Jämställdhetsdelegationen lade 1975 fram ett betänkande som belyste ojämlikheten för kvinnor i största allmänhet och kvinnor i statlig tjänst i synnerhet. Av betänkandet framgick att flertalet kvinnor i statlig tjänst hade underordnade och relativt låga befattningar. Antalet kvinnor i statlig tjänst utgjorde 42 96 av samtliga arbetstagare. Det var en strikt uppdelning mellan manliga och kvinnliga yrken och tjänster, och kvinnorna var mest missnöjda med arbetsorganisation och personalpolitik. Kvinnorna fick inte delta i utbildning på samma premisser som männen, de hade mindre möjligheter till befordran osv. I delegationens betänkande föreslogs vissa åtgärder för att förbättra möjligheterna för deltidsarbetande att få utbildning och befordran. Där föreslogs att en utbildningsplan skulle utarbetas, att lönenivån för de kvinnliga yrkena skulle ses över och en ny arbetsvärdering göras. Vidare föreslogs aktiva åtgärder av olika slag både centralt och i myndigheterna. Man ville också ha en årlig redovisning av de åtgärder som hade vidtagits i verk och myndigheter. Man föreslog en intern pryoverksamhet. Man påvisade att det fanns 15 000 lokalvårdare som sannolikt hade det sämst ställt, och man ville ha en snabb översyn av deras situation. Då kan man, herr talman, fråga sig vad som har hänt efter detta. Jag kan konstatera att den borgerliga aktiviteten var ganska betydande vid förra årets riksdagsbehandling av denna fråga. Inte mindre än nio motioner väcktes, och tillsammans upptog de ungefär 20 sidor i riksdagstrycket. Kraven var flera och i vissa fall ganska långtgående. BI. a. fanns ett par partimotioner som var underskrivna av personer som nu sitter som statsråd i regeringsställning. Men, ärade kammarledamöter, sedan man fick regeringsmakten har uppenbarligen intresset för dessa frågor svalnat högst betydligt. I den här budgetpropositionen, bilaga 3, avfärdas frågan på ungefär tre kvarts sida. Detta är allt man kommer med. Det är egentligen märkligt, herr talman, hur snabbt den ändrade majoritetsituationen i riksdagen kunde förändra den borgerliga attityden till dessa frågor. Man har avskaffat den såvitt jag vet effektiva jämställdhetsdelegationen och i stället tillsatt en jämlikhetskommitté. Mig veterligt har denna kommitté ännu inte presterat någonting. Jag tycker att det skulle vara intressant att få veta vad som hänt. Ordföranden finns ju bland kammarens ledamöter, varför jag förutsätter att vi skall kunna få en redovisning i det avseendet. Vad säger då regeringen om detta? Jo, att man noggrant skall följa utvecklingen och att det material som myndigheterna är ålagda att redovisa för regeringen skall sammanställas och skickas ut till myndigheterna. Man säger ingenting i propositionen eller i övrigt om att man skall ta några initiativ eller vidta åtgärder av något slag. Jag tycker att detta är utomordentligt svagt mot den bakgrund jag här skisserat. Vid förra riksmötets behandling av dessa frågor visade de borgerliga partierna ett stort intresse genom motioner och på annat sätt. Men när man nu har kommit i regeringsställning skyfflar man undan frågorna med några få ord. Många av de synpunkter och förslag som jämställdhetsdelegationen lade fram borde enligt min uppfattning verkligen ha lett till initiativ, inte minst — som delegationen påpekade — från centralt håll. Varför har man exempelvis inte föranstaltat om en arbetsvärdering för de kvinnliga yrkena? Det tycker jag skulle vara ett alldeles utmärkt initiativ från regeringen. Eller är det möjligen så att regeringen tycker att en städerska i statlig tjänst skall ha dåligt betalt, att hon över huvud taget skall ha ett skitjobb? Jag skulle vilja rekommendera regeringens ledamöter att ta skurhinken och gå ut och pröva på det jobbet — då kanske de ändrar uppfattning. Den socialdemokratiska departementschefen framhöll i propositionen till 1975/76 års riksmöte att det är naturligt att staten som arbetsgivare har ansvar för och tar initiativ till genomförandet av reformer på detta område. Jag tycker att regeringen bör rycka upp sig ur den allmänna slappheten och aktivt driva dessa frågor och fullfölja dessa tankegångar. Det räcker inte att man sitter och bearbetar rapporter som myndigheterna kommer in med, utan här måste det tas initiativ så att det blir någonting uträttat. Dessa frågor är så pass kartlagda av jämställdhetsdelegationen att det inte finns anledning att man längre sitter och avvaktar. Nu måste det uträttas någonting. Jag tycker också att det är självklart att riksdagen skall få en redovisning av de åtgärder som vidtas och av det som görs med anledning av riksdagsbeslutet förra året. Denna redovisning bör enligt vår uppfattning ske senast i tilläggsbudget III, som kommer så småningom. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla upptar inte många rader av allt det riksdagstryck som diskuteras under ett riksmöte. Jag vill ändå hävda att arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 18 p. 4, som berör frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig tjänst, hör till de viktigaste. Arbetslivet präglas fortfarande av en stark uppdelning på manliga och kvinnliga yrken. Den statliga verksamheten utgör inget undantag där vidlag. Det visade med förfärande tydlighet den utredning om kvinnor i statlig tjänst som gjordes 1975. Ungefär två tredjedelar av totala antalet heltidsanställda statstjänstemän arbetar inom tjänstekategorier som till minst 90 96 domineras av ettdera könet. Flertalet kvinnor har underordnade befattningar och låga löner. Kvinnorna deltar i mindre utsträckning än männen i personålutbildning samt har sämre befordringsmöjligheter. Kvinnor känner oftare än män otillfredsställelse med arbetsorganisationen och personalpolitiken. Staten såsom arbetsgivare har ett stort ansvar för att få en förändring till stånd, så att också kvinnorna får arbetsförhållanden som utvecklar och stimulerar. Riksdagen beslöt också under riksmötet 1975 77 för riksdagen hur arbetet bedrivs. Målet för myndigheternas jämställdhetsarbete är att bryta uppdelningen på olika tjänstekategorier och skapa likvärdiga arbetsförhållanden samt lika utbildningsoch befordringsmöjligheter för båda könen. Regeringen har tillsatt en särskild jämställdhetskommitté för att bl.a. undersöka möjligheterna att genom lagstiftning åstadkomma ökad jämställdhet. Man har inlett försöksverksamhet med bl.a. ersättning för merkostnader för barntillsyn för deltagare i statlig internatutbildning. Som ett led i arbetet skall myndigheterna tillsammans med de anställda årligen utarbeta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I planen skall man ange målen för bl.a. rekrytering och anställning av kvinnor på traditionellt manliga tjänstekategorier och omvänt, samt målen för utbildning av personal, delegering av handläggaruppgifter, byte och utvidgning av arbetsuppgifter och annan individuell personalutveckling. Redovisningen skall lämnas till regeringen i anslutning till myndigheternas förslag till anslagsframställning. I år bestämdes det att planen skulle lämnas före den 31 januari. Nu pågår arbetet med en sammanställning av de inlämnade planerna, och sammanställningen kommer att delges de olika myndigheterna som ett underlag för vidare åtgärder. Regeringen kommer givetvis också att ta de initiativ som bedöms nödvändiga. Socialdemokraterna har i en partimotion föreslagit att riksdagen skall begära att regeringen senast i samband med tilläggsbudget III för innevarande budgetår redovisar sin bedömning av vidtagna jämställdhetsåtgärder för anställda i statlig tjänst. Utskottet har ansett det rimligt att avvakta tills sammanställningen av materialet är färdig. Man kan ju inte gärna redovisa sin bedömning av ett material som ännu inte är klart och analyserat. Utskottet har därför avstyrkt motionen. Utskottet utgår också från att regeringen kommer att ta till vara de möjligheter som finns att följa jämställdhetsarbetet och anser inte att det i dag finns någon anledning för riksdagen att kräva en särskild redovisning. Herr talman! Jag vill med detta yrka avslag på den socialdemokratiska reservationen och bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Myndigheternas rapporter till regeringen om deras jämställdhetsarbete har kommit in. Det kanske är helt naturligt att myndigheterna hittills inte har kunnat redovisa så värst mycket av genomförda konkreta åtgärder. Men många av de förslag och planer som man redovisar är väldigt intressanta. Jag skall bara nämna några exempel. En lång rad myndigheter vill göra särskilda informationsinsatser och rekryteringskampanjer för att bryta den i dag väldigt könsbundna rekryteringen till olika befattningar. Många myndigheter vill satsa på en utbyggd och bättre utbildning av kvinnor i lågoch mellanlönegraderna, vilket jag anser vara det allra väsentligaste i dessa förslag. Många myndigheter vill satsa på utbildning av kontorspersonal inom t.ex. de tekniska områden där de arbetar. Man vill satsa på utbildning för en formell kompetens för att ge kunskap för högre tjänster eller mer kvalificerade arbetsuppgifter. Jag tror alla kan vara överens om att de planer som myndigheterna säger sig vilja genomföra är väldigt intressanta och skulle kunna medverka till att föra jämställdheten en bit framåt i den statliga förvaltningen. Men för att detta skall kunna bli verklighet krävs det naturligtvis resurser. Det kommer att krävas pengar. Genom riksdagens beslut för ungefär ett år sedan har den borgerliga regeringen fått chansen att ta rejäla tag för att öka jämställdheten i statlig tjänst, men intresset för att utnyttja den chansen är, som herr Nilsson i Kalmar sade, väldigt magert. Arbetet med myndigheternas rapportering har försenats, och det kan jag i och för sig ha förståelse för, men jag kan inte ha förståelse för att man försummar att ge myndigheterna de nödvändiga resurserna för att i praktiken följa upp det beslut som riksdagen har fattat. De rapporter som har kommit in sammanställs nu inom regeringskansliet, och redovisningen av den sammanställningen skall skickas ut till myndigheterna. Eventuellt kommer man — det finns mycket vaga och svaga löften om det — att ha någon form av försöksverksamhet som man kanske kan ge pengar till. I otaliga sammanhang har den borgerliga regeringens företrädare pekat på jämställdhetskommitténs viktiga arbete. Men som det nu ser ut kommer den kommittén och dess presidium — som vanligt, vill jag säga — att ställas utanför en verklig möjlighet att påverka arbetet. Och riksdagen kommer ju också att hållas utanför. När beslutet i riksdagen togs för ungefär ett år sedan fanns det en vpk-motion som krävde att regeringen skulle hålla riksdagen informerad om det här arbetet. Den motionen avslogs, därför att den socialdemokratiska regeringen i sin proposition hade talat om att riksdagen skulle få dels en redovisning i samband med budgetarbetet, dels en samlad bedömning år 1980. Riksdagen utgick alltså förra året från att den varje år skulle få en redovisning av de här frågorna. Det går den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten nu ifrån. Eftersom det inte var möjligt att i år ge redovisningen i samband med budgetarbetet, måste den naturligtvis komma vid ett annat tillfälle. Nu säger fru Winther att man måste avvakta sammanställningen, och därför yrkar hon avslag på vår reservation. Det är väl ganska självklart, fru Winther, att man inte kan ge någon redovisning innan man har material, men vad ni vill är att inte lämna någon redovisning alls för frågan. Den redovisning man nu jobbar med inom regeringskansliet skall ju bara gå ut till de olika myndigheterna. Den skall aldrig delges riksdagen, och därmed får riksdagen inte heller tillfälle att diskutera vilka konkreta åtgärder som behövs för att följa upp det förra beslutet om jämställdhet i statlig tjänst, vilka ekonomiska resurser vi måste tillföra myndigheterna för att de skall kunna genomföra de planer de redovisar i rapporterna till regeringen. Vi kräver därför i vår reservation att riksdagen skall få den redovisning som vi förutsatte när beslutet togs förra året. Kvinnornas situation i statlig förvaltning behöver förbättras i en rad olika avseenden, och det har inte minst fru Winther talat om här. Låt då inte budgetåret 1977/78 bli ett förspillt år. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Fru Leijon säger att det finns inga pengar i budgeten. Nej, det är riktigt, därför att det fanns inga äskanden i samband med de förslag som kom från de olika departementen och myndigheterna. Förordningen innehöll inget meddelande om att man skulle begära pengar i samband med de förslag som framställdes. Därför visste man tydligen inte riktigt hur man skulle bete sig, och det får man väl ändra på till nästa gång. En redovisning kommer sedan i samband med budgetarbetet. Den redovisningen av olika planer och förslag kommer att bli offentlig och möjlig att ta del av för var och en av oss. Då kan man komma med synpunkter under den allmänna motionstiden. Detta är alls ingenting som kommer att gömmas undan, utan vi kommer att kunna ta del av det allesammans. Herr Nilsson i Kalmar säger att inga åtgärder alls har vidtagits och att inga åtgärder föreslås. Man har kommit så pass långt med sammanställningen av materialet att en första redovisning skall gå ut i dagarna till de olika myndigheterna. Den är utformad som en tipskatalog med åtgärder som myndigheterna kan vidta. Därmed kan man väl säga att ett av önskemålen i den socialdemokratiska reservationen är tillgodosett. Arbetet med en utförligare rapport och analys pågår, och det måste få ta litet tid. Man diskuterar också olika former av försöksverksamhet och kommer att bevilja medel för sådan. Vilken form det blir får man bedöma längre fram. Jag tycker att det är fel att av regeringen kräva en bedömning av vilka åtgärder som skall vidtas, när materialet ännu inte är färdiganalyserat.
Herr talman! Det är en mycket viktig fråga vi nu behandlar, om ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig tjänst. Jämställdhetskommittén har med stort intresse följt vad som händer, och vi har också anledning att under aktivt pådrivande följa utvecklingen. Jag är dock en aning konfunderad över den debatt som förts här i frågan. Jag kan inte finna så stora skiljaktigheter mellan det som utskottsmajoriteten skriver och det som reservanterna skriver. Anna-Greta Leijon var i sitt inlägg betydligt mer nyanserad än herr Nilsson i Kalmar; hon känner ju också väl till arbetet och svårigheterna att bedriva det. Dröjsmålet har till en del berott på att myndigheterna har haft stora svårigheter med att fastställa sina planer. Det är en trevande början, och jag skall gärna erkänna att den från min utgångspunkt är alltför trevande. Man får ofta ta detta arbete steg för steg. Reservanterna skriver i sin reservation att ”regeringen bör ta vara på framkomna uppslag och med ledning av dessa ge myndigheterna inspiration till nya initiativ på jämställdhetsområdet”. Det är ju precis det som håller på att ske. Efter den försening som beror på att myndigheterna fick uppskov med att lämna in planerna har nu regeringen sammanställt dem och kommer inom kort — inom någon vecka om jag är rätt underrättad — att sända dem på återremiss till myndigheterna för att de skall få ta del av varandras uppslag och för att ge just den inspiration som reservanterna talar om. Det är riktigt att det inte anvisats några pengar i budgeten till detta. Fru Winther anförde också skälet. Det är den trevande början jag talade om; man har inte varit helt klar över att man skulle begära pengar, på vilket sätt eller till vad man skulle begära dem. Man har haft relativt vaga planer i den första omgången. Jag hoppas att planerna skall bli mer preciserade nästa gång myndigheterna återkommer. Men regeringen har alltså redan nu ställt i utsikt och kommer att bevilja medel för en försöksverksamhet med några av de många intressanta planer som är framlagda. Vad jag vet kommer pengarna i första hand att beviljas just för det som Anna-Greta Leijon speciellt pekade på som viktigt, nämligen för utbildning av kvinnor i lågoch mellanlönelägena för att de skall få möjligheter att avancera inom sina resp. verk.

Herr talman! Både fru Winther och fröken Andersson har sagt att inga pengar anvisades i budgeten, vilket berodde på att myndigheterna hade så svårt att göra en första redovisning av vad man skulle åstadkomma, och det är naturligtvis riktigt. Sedan hoppas då fru Winther och fröken Andersson att myndigheterna nästa gång de lämnar in sina anslagsäskanden mer skall kunna precisera vilka pengar man behöver för att i praktiken kunna driva ett jämställdhetsarbete. Förstår då inte fru Winther och fröken Andersson att det här blir ett glapp på ett budgetår då i stort sett ingenting kommer att hända? Vi menar helt enkelt att eftersom det nu inte var praktiskt möjligt för regeringen att i samband med årets budgetproposition lägga fram förslag på den här punkten, så måste man vid ett annat tillfälle komma tillbaka till riksdagen med en redovisning och begäran om medel för att kunna bedriva detta arbete. Vi vill inte att nästa budgetår, alltså hösten 1977 och våren 1978, skall bli en förspilld period i detta avseende. Jag menar, fröken Andersson, att de otroligt vaga och svävande löften som har getts om en försöksverksamhet är ett mycket magert resultat för 1977/78 av de stolta tankar som riksdagen hade förra året när den fattade beslutet om en förbättring av kvinnornas situation och jämställdhet med männen i statlig tjänst. Det kan inte vara rimligt att här bara bedriva en mindre försöksverksamhet, när myndigheterna har ställt en rad krav på reguljär verksamhet för att åstadkomma en bättre situation för de många lågavlönade kvinnor som finns i statlig förvaltning. Därför kräver vi att regeringen för riksdagen skall redovisa vad som har gjorts och vad som kan göras. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till vår reservation.
Herr talman! Vi har självklart inte, fru Winther, krävt att regeringen skall redovisa något material förrän man har fått in det. Men det enda som redovisas i budgetpropositionen är att detta material skall sammanställas, sändas ut till olika myndigheter osv. Ändå säger fru Winther att det har hänt en hel del. Hon säger att man skall sammanställa detta material och redovisa det för de olika statliga myndigheterna. Ja, men det är ju självklart, för det har riksdagen beslutat. Det är alltså regeringens uppgift. Nu får vi veta att materialet skall skickas ut som en tipskatalog. Är det meningen att myndigheterna skall använda sig av de tre alternativen etta, kryss och tvåa? Det tycker jag låter märkligt. Varför har inte regeringen tagit de initiativ som riksdagsbeslutet förra året innebar? Det skulle tas centrala initiativ, och jag pekade på några av de områden som jämställdhetsdelegationen har tagit upp. Tänk exempelvis på detta med arbetsvärdering! Vilken myndighet skall besluta om en sådan, om inte regeringen tar initiativ till en arbetsvärdering över hela fältet? Man måste vidare se över lönenivåerna för kvinnorna i statlig tjänst. Det är sådana saker som vi efterlyser, men som regeringen inte har kommit fram med. Jag tycker det är utomordentligt svagt att i år avvisa denna fråga och bara avsätta tre fjärdedels sida i trycket för det. I fjol fanns det 20 sidor med löften och olika förslag. Det är bara att beklaga att fröken Andersson har fått denna uppgift sig tilldelad. Varför skulle det vara en trevande början? Jämställdhets delegationen fanns ju sedan tidigare och var, såvitt jag kan förstå, aktiv och lade fram ett betänkande. Varför börjar man plötsligt treva på det sätt som nu tydligen sker? Jag håller med fru Leijon när hon påstår att det kommer att gå ett helt år utan att någonting händer. Är det regeringens uppfattning att det skall vara på det sättet i dessa viktiga frågor?
Herr talman! Fru Leijon säger att det blir ett glapp på ett budgetår i hela det statliga jämställdhetsarbetet. Riktigt så illa är det faktiskt inte. Jag är rätt övertygad om att myndigheterna kommer att göra en del utan pengar. Det är inte allt som kräver pengar i jämställdhetsarbetet, utan mycket arbete kan pågå i väntan på medel. Det gäller t.ex. att se till att kvinnor och män på samma villkor får delta i den utbildning som redan finns. Det kostar inte mer att ha med kvinnor i kurser än män. Jag beklagar emellertid att arbetet har fördröjts. Fru Leijon och jag har väl det gemensamt att vi vill försöka driva på utvecklingen i dessa frågor. Herr Nilsson i Kalmar missuppfattade mig totalt. Det var inte jämställdhetskommittén som hade gjort en trevande början. Tvärtom har vi haft en mycket bra början, som jag upplever det, så att de fem partier som ingår i kommittén har kunnat enas om många vettiga förslag. Den trevande början stod de statliga verken för, som hade svårt att med ledning av den förordning som skickades ut av den förra regeringen veta hur de skulle handlägga dessa frågor. Det är det som har gjort att planerna inte är så preciserade som man önskar. Detta gör också att det är litet svårt att f.n. exakt säga vilka åtgärder som skall vidtas. Jag tror emellertid att det blir bättre när de statliga verken nästa gång presenterar sina planer. Under tiden kommer regeringen att utnyttja de planer som har kommit in till att starta en försöksverksamhet.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar raljerade litet över det jag kallade för en tipskatalog. Men jag tycker att det är exakt vad socialdemokraterna kräver i sin reservation. Man vill nämligen att regeringen skall ta till vara framkomna uppslag och med ledning av dem ge myndigheterna inspiration till nya initiativ på jämställdhetsområdet. Här får de ju uppslag för sitt fortsatta arbete. Försöksverksamhet kommer även att bedrivas just på de områden som herr Nilsson i Kalmar ömmar för och som även jag tycker är viktiga. Det gäller t.ex. detta med utbildningsmöjligheter för låglöneoch mellanlönegrupperna. Det kommer också, fru Leijon, att beviljas medel för försöksverksamhet. Men som fröken Andersson påpekade kan också en hel del initieras och göras utan att det behövs extra medel.

Herr talman! Det nu gällande litteraturstödet infördes 1975. Då inleddes en treårig försöksverksamhet. Debatten om formerna för litteraturstöd var då mycket intensiv. Många av oss har i klart minne den dramatiska omröstningen här i kammaren. Den reservation som socialdemokraterna 49 Jag erinrar mig att Per-Olof Sundman i kammarens kulturdebatt i fjol betecknade denna utgång i voteringen som ett olycksfall i arbetet. Den stödordning som således beslutades av riksdagen fördömdes i hårda ordalag av talesmän för samtliga tre nu regeringsbildande partier. I riksdagens kulturdebatt i maj 1976 spelade frågan om litteraturstöd också en framträdande roll. Det gällde då frågan om massmarknadsutgivning enligt den modell som föreslagits av Litteraturfrämjandet, men även frågan om det allmänna litteraturstödet var föremål för debatt. Moderaternas och folkpartiets representanter i kulturutskottet uttalade i en reservation till kulturutskottets betänkande 1975/76:35 att vunna erfarenheter motiverar att riksdagen redan nu begär förslag till förbättringar och utvidgningar av stödet. Det är inte rimligt att den treåriga försöksperiodens slut avvaktas innan uppenbara brister i litteraturstödet rättas till, skrev de i sin reservation. Förslag om sådana ändringar bör regeringen lägga fram för riksdagen våren 1977, ansåg dessa reservanter, som alltså representerade moderater och folkpartister. Nu har det inträffat att en av dem som skrev denna reservation 1976 är utbildningsminister och själv har fått skriva regeringsförslaget 1977. Det är därför utomordentligt intressant att se hur årets utbildningsminister har förverkligat sin egna krav från i fjol. Jag noterar då att det är med en viss svårighet som man kan låta sig övertygas om att det är samma person som har skrivit fjolårets reservation och årets proposition. Det litteraturstöd som fördömdes 1975 och som 1976 ansågs orimligt att bruka längre — om detta heter det 1977 att det är för tidigt att dra bestämda slutsatser. Utan tvivel har mångsidigheten i utgivningen ökat genom stödet, sägs det i propositionen. Det framhålls att prishöjningar har kunnat hållas tillbaka och att en utgivning av kvalitetslitteratur till mycket låga priser har startats. Det är allmänt sett en ganska ljus bild man får när man läser propositionen, tycker jag. Den som för ett år sedan framstod som den främste kritikern av gällande litteraturstöd godtar således nu att stödordningen får gälla till försöksperiodens slut. Jag noterar denna sinnesändring med stor tillfredsställelse. Däremot är jag besviken över att kulturministern sätter den gällande stödordningen på svältkost under det sista av försöksperiodens tre år. Kulturrådet har beräknat att en kompensation på 13 96 är erforderlig för att täcka kostnadsökningarna. Denna anslagsökning bedöms erforderlig för att undvika att det reella värdet av stödet minskar. I propositionen föreslås emellertid höjning av anslagen med endast ca 11 96. Utbildningsministern hävdar att detta är tillräckligt för att klara kostnadsökningarna. På vilka grunder han gör detta framgår inte. Utskottets borgerliga ledamöter ansluter sig till propositionens bedömning av behovet av medel för att täcka kostnadsökningar. Jag vill fråga utskottets talesman om han står för detta uttalande också i dag. Sedan utskottets betänkande skrevs har ju den borgerliga regeringen lagt fram förslag om en momshöjning. Redan detta måste väl innebära att kostnadstäckningsbehovet har ökat. Därtill kommer att ett snålt tilltaget stöd kommer att minska den prispress som stödordningen ger möjlighet till. Denna innebär nämligen att kulturrådet åsätter stödberättigad litteratur ett högsta tillåtet förlagsnettopris. Här skall man lägga märke till att om kulturrådet tvingas acceptera en höjning av förlagsnettopriset med en krona, innebär det en höjning av konsumentpriset med två kronor. För bokköparen medför detta en fördubbling av påslaget. I reservation 2 har vi socialdemokrater i kulturutskottet föreslagit en uppräkning av stödet till ny svensk skönlitteratur med 300 000 kr. i syfte att dels kompensera för kostnadsökningar, dels förhindra att delar av denna litteratur skall hållas utanför stödordningen. Vi vill med andra ord förhindra en urholkning av stödet under försöksperiodens sista år. Vi menar att en utvärdering av stödordningen inte blir rättvisande om stödets verkningsgrad nu begränsas med en för snål medelstilldelning. Och för den ståndpunkten har vi starkt stöd ifrån Författarförbundet, som har pekat på precis samma förhållande. I reservation 1 begär vi förslag om ett lagerstöd för barnoch ungdomsböcker. Kulturrådet har framhållit detta behov. Den nödvändiga upprustning av de kommunala bibliotekens barnavdelningar, som startats på många ställen i landet, stöter ideligen på problem genom bristande lagerhållning. Den snabba förslitningen av bibliotekens barnböcker, som uppstår genom att barnbokslånen är så många — glädjande nog — gör att stora luckor snabbt uppstår i bokbestånden. Det har visat sig omöjligt att fylla dessa luckor på grund av bristande lagerhållning. Den borgerliga utskottsmajoriteten skriver några till intet förpliktande rader om att det i och för sig är angeläget att barnoch ungdomsböcker i större utsträckning än nu finns tillgängliga på olika försäljningsställen. Sedan hänvisar man till det arbete som utredaren av litteraturstödets framtida utformning skall göra. Men därvid är att märka att i direktiven till denna utredning sägs ingenting om lagerstöd till barnoch ungdomslitteratur. Utskottsmajariteten gör heller ingen ansträngning för att markera ett behov av just denna stödform. Någon vink om att utredningen bör ägna någon uppmärksamhet åt det här problemet ges inte i utskottets majoritetsskrivning. I reservation 1 vill vi därför att riksdagen klart skall uttala att lagerstöd för barnoch ungdomsböcker är en angelägen fråga, som bör få en lösning redan vid nästa riksmöte. Och jag tycker att det hade varit rimligt att utskottet enigt kunnat ställa upp bakom det kravet. Kulturpolitiken måste i högre grad än hittills utformas så att den kan tillgodose barnens behov. Det kommersiella kulturutbudet pressar sig med allt större kraft på barn och ungdom. Däri ligger en stor fara. De kommersiella intressena frågar inte efter verkliga behov hos individen. De söker i stället skapa den efterfrågan som ger de största försäljningsvinsterna. Det kulturutbud som har vinstintresset som främsta drivkraft erbjuder ofta en passiviserande verklighetsflykt i stället för medvetenhet och egen aktivitet. Det speglar inte sällan könsfördomar, rasism och våld. Vi har här i riksdagen beslutat att ett mål för den statliga kulturpolitiken skall vara att motverka kommersialismens negativa verkningar. Om detta har det rått enighet mellan partierna, med undantag för moderata samlingspartiet. Det är viktigt att i praktisk handling försöka finna former och vidta åtgärder som förverkligar något av denna målsättning. Barn och ungdom är de mest utsatta grupperna för de kommersiella intressena på kulturområdet. Vi kan inte passivt stå och betrakta detta förhållande. Här krävs handling. Den socialdemokratiska gruppen i kulturutskottet har i motionen 962 utvecklat några synpunkter beträffande kulturåtgärder för barn och ungdom. Några av förslagen i den motionen är föremål för behandling här i dag, andra kommer upp till behandling senare. Catarina Rönnung kommer att i sitt inlägg i debatten beröra några punkter i motionen, och jag skall kommentera det förslag som förs fram i motionen och i reservation 3 och som har direkt beröring med frågan om litteraturstödet. När riksdagen i fjol fattade beslut om massmarknadsutgivning av litteratur för vuxna rådde det stor enighet om att regeringen snarast borde förelägga riksdagen ett förslag om liknande bokutgivning för barn och ungdom. Dåvarande statsrådet Zachrisson ansåg det synnerligen angeläget att kvalitetsutgivning av billiga barnoch ungdomsböcker kom till stånd. Riksdagen instämde i detta. Med hänsyn till att det inom folkrörelserna och till dem anknutna förlag fanns planer på en massmarknadsutgivning av barnoch ungdomslitteratur så ansåg vi oss kunna räkna med en möjlighet till snara åtgärder. För tre månader sedan presenterade Kooperativa förbundet förslag om utgivning av mycket billiga barnoch ungdomsböcker. Vi tycker att KF har redovisat en intressant idé och visat en god ambition i linje med riksdagens tidigare uttalade önskemål på detta område. Genom att ge KF ett treårigt stöd med 2 milj.kr. kan en viktig kulturpolitisk insats göras för barn och ungdom. Men kulturutskottets borgerliga majoritet avvisar det här förslaget. Man nöjer sig med ett par rader. För ett år sedan var vi överens om att åtgärder snarast borde komma till stånd. Nu anser de borgerliga att det inte finns tillräckliga skäl att ta fasta på och att förverkliga de utarbetade idéer som finns på detta område. En folkrörelseorganisation har utarbetat ett förslag, förklarat sig beredd att förverkliga det — om den får ett relativt blygsamt stöd från riksdagen och regeringen. Men de borgerliga säger nej. Om detta är att säga att den som nu på några månader skall utvärdera alla delar av litteraturstödet och lägga förslag om nya åtgärder får en i det närmaste omänsklig uppgift. Även om han skulle lyckas lägga förslag beträffande massmarknadsutgivning av barnoch ungdomslitteratur enligt sin tidsplan så innebär det ytterligare ett års dröjsmål. Ett bifall till reservation 3 skulle kunna ge oss billiga kvalitetsböcker för barn och ungdom redan detta år. Och det skulle ske till en förhållandevis blygsam kostnad för samhället. Jag har svårt att förstå den negativa attityd som de borgerliga uppvisar i detta fall. Här har vi chans att ta till vara ett initiativ från en av våra största folkrörelser. Men den borgerliga reaktionen känns igen från i fjol. När Litteraturfrämjandet erbjöd sig att starta massmarknadsutgivning av litteratur för vuxna — då reste de borgerliga en rad invändningar. Förslaget ansågs inte genomtänkt. Förlagsintressena var inte tillgodosedda. Konkurrensen skulle snedvridas.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 35 behandlas fyra motioner från vpk. Samtliga är inriktade på att på olika sätt söka bryta den ökade kommersialiseringen och monopoliseringen på kulturområdet i kampen för en progressiv inriktning av det statliga kulturstödet. I motion 1141 om litteraturstödet tar vi upp dess konstruktion och omfattning. I årets budgetproposition höjs stödet, som redan tidigare har påpekats, med endast 11 96 för kostnadsökningar. Statens kulturråd beräknar kostnadsökningarna till 13 96, vilket även det torde vara en alltför låg siffra med den inflationstakt vi f. n. har och mot bakgrund av det förslag om momshöjning som nyligen lagts fram av regeringen. Författarförbundet hävdar att budgetpropositionens belopp bör höjas med minst 600 000 kr. för att fullvärdig värdesäkring skall uppnås. De här kraven behandlas av utskottsmajoriteten på två rader, och den hävdar lakoniskt att den ansluter sig till bedömningen av kostnadsökningarna i propositionen. Jag har, herr talman, mycket svårt att mot bakgrund av den utveckling vi ser i Sverige i dag och kulturrådets och Författarförbundets bedömning förstå hur utskottet tänker, om det nu är det som utskottet har ägnat sig åt. Det faktum att man inte ens ger tillräckliga anslag för att täcka kostnadsökningarna kan inte tolkas på annat sätt än som ett misstroende mot den nuvarande stödformen. För att ytterligare stärka lågprislinjen föreslog kulturrådet vidare en höjning med 350 000 kr. till ny svensk litteratur. I annat fall skulle en kulturpolitiskt viktig del av den svenska skönlitteraturen hållas utanför stödet och alltså bli dyrare. Med hänvisning till att en utredning pågår har utskottet inte heller tillstyrkt detta. Jag tycker att det är en mycket svag argumentation. Kulturrådets krav är klart dokumenterade och mycket välgrundade. Den njugghet utskottsmajoriteten genomgående visat när det gäller dessa krav måste betecknas som klart kulturfientlig. Den rimmar illa med de uttalanden som de borgerliga partierna stått för i kulturdebatten. Däremot överstämmer det med det motstånd man tidigare visat mot reformen. Man vill uppenbarligen försämra den. I motion 1141 och motion 757 behandlar vi utgivningen av billig kvalitetslitteratur för barn och ungdom. Redan då den prisbilliga massutgivningen av skönlitteratur för vuxna startade protesterade vänsterpartiet kommunisterna och många andra mot att utgivningen inte också omfattade barnoch ungdomslitteraturen. Vi kan nu konstatera att denna utgivningsform fungerat bra. Varför då inte också utsträcka den till att omfatta litteratur för barn? Barnen är den grupp som är mest exploaterad av kommersialismen, och då i första hand arbetarklassens barn. Barnböckerna stiger i dag ännu snabbare i pris än vuxenlitteraturen. Vi tycker därför att det är av oerhört stort kulturpolitiskt intresse att man får till stånd en prissänkning av barnoch ungdomslitteraturen och att en massmarknadsutgivning snarast kommer till stånd. Utskottet påpekar att det redan då riksdagen våren 1976 fattade beslut om stöd till massmarknadsutgivning av kvalificerad och lättillgänglig skönlitteratur förutsattes att regeringen snarast skulle återkomma till riksdagen med förslag beträffande barnoch ungdomslitteraturen. Nu säger utskottet att det ingår i utredningsmannens uppgift att lägga fram ett dylikt förslag. För det första tycker jag detta är en något egendomlig tolkning av begreppet ”snarast”. För det andra finns redan förslag i detta avseende. Att invänta en ytterligare utredning kommer att fördröja ett eventuellt beslut om en förbättring för barnoch ungdomslitteraturen med minst ett år. Ytterligare en eftersatt grupp i vårt samhälle i vad gäller kulturen är invandrarna. Vi föreslår i motionen 987 att bibliotekens service på invandrarspråk kraftigt ökas, vilket också måste gälla beståndet av böcker och andra media. Kommunerna bör genom förbättrade statsbidrag stimuleras att föra ut biblioteksverksamheten bland invandrarna. Inte minst väsentligt anser vi det vara att invandrarbarnen och invandrarungdomarna inte förlorar kontakten med sin kultur. Vi vill därför på detta område få till stånd en uppsökande verksamhet i kommunerna. Inte heller det tillstyrker utskottet utan yrkar blankt avslag på motionen. I samma motion kräver vi också en bibliotekslag med normer för folkbibliotekens verksamhet och att statsbidrag skall utgå för uppfyllandet av de normerna. Vi ser den standardskillnad som i dag finns vid folkbiblioteken som helt oacceptabel. Enligt statens kulturråd varierade 1975 kommunernas kostnader för folkbiblioteken mellan 12 och 107 kr. per invånare. Folkbiblioteken tvingas redan nu arbeta under mycket knappa förhållanden som dessutom ständigt försämras. Och denna försämring går i första hand ut över de redan utsatta grupperna — de som i första hand använder den kommunala servicen. En av åtgärderna i den statliga kulturpolitiken inom folkbiblioteksområdet är stöd till startande av biblioteksverksamhet på arbetsplatserna. Trots att de resurser som getts till detta har varit mycket blygsamma, kan arbetsplatsutlåningen betecknas som ett av de viktigaste kulturpolitiska inslagen i den nya kulturpolitiken. Den nedtrappning som sker år från år och som innebär att allt färre arbetsplatsbibliotek vart år får bidrag är djupt olycklig. Vi föreslår ytterligare 2 milj.kr. för detta ändamål för att möjliggöra en kraftig utökning av verksamheten. Slutligen, herr talman, har vi också påpekat bristen på stöd till facklitteratur. I dag är det endast 20 standardverk av allmänt intresse per år som får stöd. Budgetpropositionen ändrar ingenting i denna enorma begränsning. Något stöd utgår inte till svenskproducerad facklitteratur och debattlitteratur som inte har skönlitterär prägel. Stöd utgår inte heller till nydanande översiktlig och för samhället vital utländsk litteratur, som vid utgivningstillfället inte kan bedömas som standardverk. Också detta krav avstyrks, och man hänvisar i utskottet till utredningsmannens arbete. Jag vill instämma i den föregående talarens bedömning att denne utredningsman får en gigantisk uppgift att ta itu med. Slutsatsen efter att ha läst utskottsmajoritetens behandling av viktiga kulturpolitiska krav måste bli att man från de borgerligas sida inte är intresserad av en progressiv kulturpolitik i kamp mot kommersialismen. I synnerhet framgår detta vid en jämförelse mellan de summor det här gäller och det som man är beredd att satsa på olika stödformer åt storfinansen. Där är man beredd att slänga ut mångmiljardbelopp, medan på kulturens område årets budgetproposition de facto innebär drastiska nedskärningar, bl.a. genom att man inte ens täcker upp kostnadsökningarna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionerna 757, 1141, 482 och 987.

Herr talman! Jag har antecknat mig för 15 minuter, och jag beklagar att jag kanske kommer att nyttja något längre tid — om min förkylda röst håller så länge. Till den del av utskottets betänkande nr 35 som avser det statliga litteraturstödet har som bekant fogats inte mindre än sju socialdemokratiska reservationer — åtta med den som avser biblioteken — och till detta kommer de motioner som fröken Hjelmström har yrkat bifall till. Man skulle kunna förledas tro att det var bäddat för en större litteraturstödsdebatt här i kammaren -— för tredje året i följd. Men det blir knappast så. Det är naturligtvis frestande att göra en genomgång av vad som föregått vår nuvarande ordning för litteraturstöd. Jag syftar på litteraturutredningens omfattande arbete och betänkande, propositionens förslag våren 1975, utskottsmajoritetens motförslag och slutligen riksdagens beslut, som byggde på Författarförbundets utkast och en vpk-motion. Det är frestande att gå igenom detta material inte minst med hänsyn till vad som då utlovades om stödordningens prispressande effekter. Men jag avstår från det i dag. Jag stannar vid att konstatera att varken socialdemokraterna eller vpk i dag är nöjda med den ordning vi har. Det framgår ju av deras motioner och av utskottsminoritetens reservationer — om också av naturliga skäl missnöjet är formulerat i förtäckta ordalag. Och jag kan tillägga att de tre nuvarande regeringspartierna har varit missnöjda hela tiden. Den stödordning som drevs igenom var inte särdeles lyckad. Jag har betecknat den som ett olycksfall i arbetet. Denna stödordning var ett hastverk. Men den var i alla fall bättre än det ur sprungliga socialdemokratiska förslaget i propositionen. Det kanske herr Andersson i Lycksele håller med om. Herr Andersson sade något om att vår nuvarande utbildningsminister har svängt i sina värderingar av stödordningen. Det tror jag är att tolka skrivningen i propositionen litet väl positivt från herr Anderssons synpunkt. Det väsentliga i formuleringen i propositionen är ju utbildningsministerns ord: Det är ännu för tidigt att dra bestämda slutsatser om stödets effekter och funktion. Det är en alldeles korrekt formulering. Den är dessutom mycket artig gentemot socialdemokraterna och kommunisterna. Men dess bättre är det ju bara fråga om en försöksordning. Och som upphovsmännen, socialdemokraterna och vpk, framhåller måste vi göra något åt denna försöksordning. Man kan hantera en sådan här försöksordning på olika sätt. Man kan försöka lappa och plåstra, bygga på med några hundra tusen här och kasta fram en liten påse guldsand där. Det är det oppositionen föreslår. Men det hjälper naturligtvis inte i stort. I stället för att lappa och plåstra kan man ta itu med denna försöksordning på ett annat sätt. Man kan genomföra en utvärdering av effekterna hittills, dra nytta av erfarenheterna, arbeta fram underlag för en bättre och vettigare stödordning. Utbildningsministern har valt denna senare och förnuftigare väg. En särskild sakkunnig har tillkallats för att genomföra en snabb och metodisk översyn och lägga fram förslag om reformer. Man räknar med att denna översyn skall bli färdig i god tid för en proposition nästa vår. I avvaktan på denna utredning har anslaget för litteraturstöd i budgetpropositionen räknats upp endast med hänsyn till den sannolika kostnadsutvecklingen. Såväl socialdemokrater som kommunister menar att uppräkningen är för låg. Det är möjligt att de har rätt, men därom vet vi ingenting med säkerhet i dag. Utskottsmajoriteten har accepterat propositionens bedömning av kostnadsutvecklingen, vilken naturligtvis kan diskuteras. Utskottet avvisar dock reservationen 2 till betänkandet liksom vpk-motionen i motsvarande delar. I reservationen 1 talas det om lagerstöd för barnoch ungdomslitteratur. Frågan om lagerstöd diskuterades tämligen ingående i litteraturutredningens huvudbetänkande. Socialdemokraterna har haft flera år på sig att arbeta fram förslag i denna riktning, men de har hittills — fram till den nu aktuella motionen — ställt sig kallsinniga gentemot den tanken. Det är en alldeles riktig iakttagelse som görs i reservationen, att det inte står något i den tillkallade enmansutredarens direktiv om att han skall titta på behovet av lagerstöd för barnoch ungdomslitteratur. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är detta dock något som han inte kan undgå att fundera över. Något särskilt påpekande från riksdagens sida behövs inte enligt vår mening. I reservationen 3 tar utskottets socialdemokrater upp frågan om massmarknadslitteratur av god kvalitet för barn och ungdom. Reservationen anknyter till ett av KF och Rabén & Sjögren framlagt förslag om en barnboksklubb, för vilken man i varje fall i inledningsskedet önskar statligt stöd. Fröken Hjelmström framförde liknande synpunkter i sitt anförande nyss. Jag befarar att socialdemokraterna i sitt litet yrvakna litteraturstödsintresse liksom kommunisterna här blandar ihop massmarknadsutgivning med bokklubbsutgivning. Jag kanske bör förtydliga mig: Litteraturstödsintresset är icke yrvaket hos kommunisterna, men hos socialdemokraterna. Massmarknadsutgivning och bokklubbsutgivning är två skilda saker. Jag skall inte fördjupa mig i den saken nu. Detta är i klartext något som utredningsmannen har att fundera över. Även här har vi att avvakta hans förslag och propositionen till nästa riksmöte. Reservationerna 3 och 4 kan avvisas, eftersom de handlar om sådant som utredningsmannen skall ta itu med. Såväl fröken Hjelmström som herr Andersson i Lycksele åberopade åtmistone vid ett tillfälle Författarförbundet och dess värderingar. Detta ligger också till grund för den litteraturstödsordning vi har, men jag kanske i det sammanhanget bör nämna att just Författarförbundet i skrivelse den 18 mars i år till utbildningsdepartementet ställer sig avvisande till KF:s förslag om en bokklubb för barn. I motionen 962 liksom i reservationen 6 pläderar socialdemokraterna för ett ökat statligt stöd för utgivning av goda svenska serietidningar. Också detta är något som på sin tid diskuterades av litteraturutredningen. Jag tycker att det är glädjande att socialdemokraterna nu intresserar sig för det här området. Utskottet i sin helhet delar synpunkterna i motionen att ”det är önskvärt med en ökad framställning av svenska serietidningar och seriemagasin av hög kvalitet”. I reservationen vill socialdemokraterna beställa ett förslag om stödinsatser från regeringen. Majoriteten är litet mer avvaktande. Den tidigare flera gånger omnämnde utredningsmannen har inte i direktiven direkt fått i uppdrag att granska utgivningen av serier. Han skall ju som påpekats arbeta snabbt, och hans arbetsområde måste därför begränsas. Av praktiska skäl måste vi när det gäller litteraturstödet ta en sak i taget. Först gäller det att få ordning på det allmänna litteraturstödet. Därefter blir det dags att ta itu med andra spörsmål inom litteratursektorn, och dit hör utan tvivel utgivningen av seriemagasin. I förbigående vill jag gärna nämna att jag ställer mig litet undrande inför det förhållandet att motionärerna och reservanterna bara talar om svenska serietidningar och seriemagasin. Ett framtida stöd för detta litteraturområde måste givetvis också omfatta utländska produkter av god kvalitet — och sådana finns det verkligen vid sidan om det nästan skräckinjagande massutbudet av banala, infantila och våldsromantiserande serier. I motionen 962 liksom i reservationen 7 tar socialdemokraterna upp ett verkligt allvarligt problem. Man påpekar att ungdomsböcker och serietidningar ofta präglas av våld, sadism, könsfördomar och rasism. Det förhåller sig utan tvivel så. Man vill komma till rätta med detta och — Nr 111 vill nå fram genom en sorts självsanering med hjälp av ett organ av Onsdagen den samma typ som Pressens opinionsnämnd. Man betonar att det inte är 20 april 1977 fråga om ett censurorgan utan snarare ett frivilligt organ som skall dis: —7 kutera och rekommendera etiska principer för den utgivning det här gäl — Anslag till litteratur ler. och folkbibliotek Utskottsmajoriteten framhåller i betänkandet att man är ense med motionärerna om att det handlar om ett stort och allvarligt problem. Majoriteten anser dock inte att det är lämpligt att riksdagen tar initiativ i denna sak. Även om man minst av allt avser en censurinstitution ligger det snubblande nära att ett sådant organ, en sådan självsanerande instans, ändå kan få karaktären av censurmyndighet, om den kommer till som en följd av ett riksdagens eller regeringens initiativ. Jag vill gärna framhålla att jag för egen del hyser sympati för de tankegångar som ligger bakom den socialdemokratiska motionen. För åtskilliga år sedan deltog jag aktivt i en kampanj mot våld och sadism i serietidningarna. Tyvärr tonade den ut och gav inga resultat. Det vore bra om den socialdemokratiska motionen och vad som sägs här i dag i kammaren kunde stimulera till en debatt kring de här frågorna, en debatt som kunde resultera i att utgivare och förläggare själva tog initiativ till en sanering. Det finns sannerligen publikationer som vi öppet kan säga att vi inte vill se i kiosker och tobaksaffärer, utan att vi därför är anhängare av en begränsning i tryckfriheten och yttrandefriheten. Till slut några ord om folkbiblioteken. I budgetpropositionen föreslår departementschefen att det statliga bidraget till folkbibliotekens verksamhet skall höjas med 2,8 milj.kr. till 17,4 milj.kr. Av detta är I milj.kr. öronmärkta för inköp av invandrarlitteratur. Det är en höjning av nu utgående anslag med 40 96. För den lokala biblioteksverksamheten i allmänhet föreslås en höjning med drygt 1,2 milj.kr. Bidragen skall av kulturrådet fördelas på olika kommuner. Det sistnämnda beloppet är i första hand avsett för allmän upprustning, inköp av bokbussar och utlåning på arbetsplatser. Såväl socialdemokraterna i reservationen 8 som vpk i motionen 482 vill avsevärt öka kulturrådets möjligheter att ge bidrag till utlåningsverksamheten på arbetsplatserna. Det råder inga som helst delade meningar i kulturutskottet om värdet av arbetsplatsutlåningen — även det en idé framlagd en gång i tiden av den förträffliga litteraturutredningen. Det har visat sig att arbetsplatsutlåningen är ett utomordentligt viktigt inslag i bibliotekens externa, uppsökande verksamhet. Den höjning som föreslås i propositionen av anslagsposten bör medge åtminstone något utökat statligt stöd till arbetsplatsutlåningen — dock inte mycket, det är också utskottsmajoriteten medveten om. När majoriteten nu ändå stannat för att godta propositionens förslag då det gäller bidrag till folkbiblioteken sker det bl.a. med hänvisning till den utveckling som detta bidrag har genomgått under senare år efter 59 beslut i riksdagen. Budgetåret 1973 78 — alltså fem år senare — föreslås ett mellan fem och sex gånger högre belopp, nära 17,5 milj.kr. Det är alltså en avsevärd stegring under de här tämligen få åren. Man bör naturligtvis också erinra om att folkbiblioteksverksamheten är en primärkommunal angelägenhet. I debatten låter det ofta som om arbetsplatsutlåningen enbart var avhängig av de statliga bidragen till folkbiblioteksverksamheten. Men det är ju inte på det viset. De statliga medlen utgör bara en smal marginal i kostnaderna för folkbiblioteken. Denna marginal är ändå viktig — avsikten med den är att stimulera kommunerna till vissa verksamheter och att medverka till att utjämna olikheterna mellan skilda kommuner vad angår biblioteksstandarden. Här kommer man lätt över till vpk:s motion 482 och fröken Hjelmströms anförande nyss om behovet av en bibliotekslagstiftning. Det är ett yrkande som har diskuterats i riksdagen och utskottet sedan våren 1972. Motioner om en bibliotekslag har avvisats åtminstone tre gånger tidigare i riksdagen. Men det här är faktiskt en väldigt gammal fråga, om man skall se litet historiskt på den. Den går tillbaka på 1842 års folkskolestadga, som ålade prästerskapet att verka för tillkomsten av bibliotek i sina resp. socknar. Detta åläggande betraktades faktiskt som ett obligatorium och föranledde justitiekanslern att göra vissa erinringar i en rundskrivelse till rikets domkapitel i slutet på 1850-talet. Men det blev aldrig någon riktig ordning på den tiden på de här biblioteken — man hade ju ont om pengar ute i socknarna och riksdagsmotioner om statsstöd till biblioteksverksamheten blev avslagna. Under 1900-talet har frågan om lagstiftning behandlats i fyra olika statliga utredningar, som lagt fram sina betänkanden 1911, 1924, 1949 och 1974. I alla dessa betänkanden har man efter överväganden stälit sig avvisande mot tanken på en bibliotekslagstiftning. Det sistnämnda betänkandet producerades av 1968 års litteraturutredning, där skälen för och emot en lagstiftning diskuterades tämligen ingående. Den diskussionen är fortfarande relevant. Nu är det ändå så, som har påpekats från många håll, att biblioteksstandarden växlar starkt mellan kommunerna. Det finns kommuner som gör stora satsningar, och det finns kommuner som håller sig på en ganska blygsam nivå. Men något som gör hela frågeställningen extra besvärlig är att tillgången till biblioteksservice för medborgarna också växlar starkt inom de olika kommunerna. Det är en omständighet som sannerligen inte gör det lättare att knåpa ihop en bibliotekslag, om man så skulle vilja. Kravet på en bibliotekslagstiftning har under senare år aktualiserats på nytt — och inte bara i vpk-motionen. Vi har odiskutabelt mera allmänt sett en mycket hög biblioteksstandard i Sverige. Det gäller såväl bokbeståndens storlek som lokalernas kvalitet, och vi har en ambitiös och idérik kår av bibliotekarier och andra med hjälpare. Det framgår också av att de svenska utlåningssiffrorna är ut — Nr 111 omordentligt höga. I den internationella statistiken är det bara Danmark som kan visa något högre siffror; danskarna gick om oss för ett par år sedan. Men fortfarande finns de nyssnämnda olikheterna mellan kom I munerna och mellan delar av enskilda kommuner. Frågan är om det = Anslag till litteratur är ett tillräckligt skäl för en speciell lagstiftning. och folkbibliotek Som framhålles i propositionen pågår vissa undersökningar av biblioteksverksamheten i landet i avsikt att bättre belysa de skillnader som finns. Jag tror för egen del knappast att vi därmed kommer att få ett underlag för en lagstiftning. Däremot kan vi få en bättre utgångspunkt för diskussioner kring hur de statliga stimulansbidragen bör dimensioneras och utformas. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 35.

Herr talman! Herr Sundman konstaterar att man med anledning av de många reservationerna skulle kunna tro att det var bäddat för stor litteraturdebatt här i dag. Nej, det har vi inte i och för sig inbjudit till. Vi har bara konstaterat — och det sade jag i mitt tidigare inlägg — att man nu från den borgerliga sidan godtar formerna för litteraturstödet under försöksperiodens gång. Vad vi anmärker på är att den borgerliga majoriteten anvisar för litet pengar för att fullfölja försöksverksamheten, och framför allt anklagar vi den för att visa ovilja att gå vidare och förverkliga de förslag som man i fjol var så angelägen om att begära, nämligen utgivning av massmarknadslitteratur för barn och ungdom. Reservanterna är således inte missnöjda med stödordningen i sig. Den skall naturligtvis utvecklas, men den skall ges chans att verka under rättvisande former till dess att utvärderingen har skett. Utbildningsministern konstaterar — det sade jag i mitt tidigare anförande — att det ännu är för tidigt att dra bestämda slutsatser. Jag citerade detta uttalande av utbildningsministern mot bakgrund av att han och flera andra i kulturutskottet i fjol var säkra på hur det förhöll sig och då drog slutsatser. Då ville man ändra, då ville man fördöma stödordningen och då begärde man nya förslag i rask följd. Men nu accepterar man stödordningen, och jag har noterat det med tillfredsställelse. Herr Sundman säger att vi vill lappa och plåstra — jag tror att det var så han uttryckte sig. Vi motsätter oss inte den översyn som utredningsmannen skall göra, men jag vill upprepa att den skall ske under rättvisande former, precis såsom Författarförbundet har framhållit. Man får inte svältföda det här förslaget under tiden. Herr Sundman beskyller oss för att visa ett yrvaket intresse för litteraturstöd. Herr Sundman kan — om han vill plocka politiska poänger — beskylla oss för vad han vill, men vad det nu gäller i fråga om mass I marknadsutgivning för barn och ungdom är att vi vill fånga upp ett initiativ från en folkrörelseorganisation, som har lång erfarenhet på det 61 här området och under lång tid har visat ett stort intresse. Nu vill den organisationen gå vidare och begär ett blygsamt stöd, men till det säger den borgerliga majoriteten nej. Under tiden prånglar Kalle Anka ut sina färggranna broschyrer om Bambi och hans vänner, Dumbo m.fl. på ett f.ö. ganska tvivelaktigt sätt. Den sortens litteratur får naturligtvis ett försprång, som jag sade i mitt huvudanförande. Varför vill inte de borgerliga ge ett snabbt besked till KF om utgivning av kvalitetslitteratur till barn och ungdom, som vi i fjol var överens om att vi ville ha?

Herr talman! Det är riktigt, herr Sundman, att vi har synpunkter på stödordningen och vill ha förbättringar i olika avseenden. Men detta är ju någonting helt annat än vad de borgerliga partierna i utskottet står för. Där kom inga instruktiva förbättringsförslag fram. Tvärtom! Herr Sundman medgav ju här från talarstolen att kostnadsökningarna t.o.m. kan bli större än de 11 96 som man räknat med i utskottet. Då tycker jag också att herr Sundman skulle dra konsekvenserna av detta och medge att årets budgetproposition de facto innebär försämringar på det kulturpolitiska området. Jag tycker att i många avseenden var herr Sundmans argumentation på intet sätt mer övertygande än utskottsskrivningen — tvärtom när det gäller vad som sades exempelvis beträffande bibliotekslagen. En bibliotekslag blir ju inte mindre väsentlig för att vi lägger fram förslag om den år från år. Det märkliga i det sammanhanget är snarare att inte fler här i riksdagen sätter sig in i frågan och röstar för bifall till våra motioner. Herr Sundman sade att det finns olikheter inte bara mellan kommunerna utan t.o.m. inom kommunerna. Det styrker verkligen våra krav på normer och statsbidrag knutna till kommunerna för uppfyllande av uppställda krav.
Herr talman! För att börja bakifrån: Vi avvisar naturligtvis inte ett förslag om bibliotekslagstiftning därför att det år från år återkommer från vpk-håll. Vad jag ville säga är att denna fråga om bibliotekslag är ganska komplicerad. Den har diskuterats och analyserats gång på gång, och det finns utomordentligt mycket material samlat kring de här problemen. Man har i stort sett kommit fram till att vi inte behöver någon bibliotekslag i dag. Vi vet f.ö. inte riktigt hur vi skall konstruera den så att den får de önskade effekterna. Det här finns ganska utförligt redovisat i litteraturutredningens betänkande. Där finns också den historik som jag som hastigast snuddade vid. När det gäller massmarknadsförlaget verkar det som om det var första gången den frågan var uppe till diskussion här i kammaren, som om det var första gången en motion hade väckts i den saken. Så är ingalunda fallet. Det har flera gånger i det förgångna väckts motioner om ett mass marknadsförlag för barn. Vår förhoppning inom utskottsmajoriteten är också att få ett sådant massmarknadsförlag för barn. Jag vill dock påpeka än en gång att Rabén & Sjögrens idé om en barnbokklubb i och för sig är intressant — men det är inte detsamma som ett massmarknadsförlag med massmarknadsutgivning. Det är två helt skilda saker, och jag vill upprepa att man från författarhåll mycket starkt har kritiserat förekomsten av bokklubbar — en kritik som jag inte helt instämmer i. Man har också ställt sig negativ till det förslag som KF och Rabén & Sjögren har kastat fram. Därför tycker jag att vi naturligtvis bör avvakta den utvärdering som ändå pågår. Herr Andersson i Lycksele nämnde att en utvärdering — på grund av att det inte blir någon höjning med hänsyn till kostnadsökningar och liknande — inte kommer att ske under rättvisande former. Jag vill påpeka att utvärderingen skall vara genomförd inom en mycket nära framtid och att man endast kan ta hänsyn till det litteraturstöd som vi har haft under den socialdemokratiska perioden.

Herr talman! Herr Sundmans inlägg här var på intet sätt någon förstärkning av försvaret för den negativa attityd ni har till KF:s förslag om utgivning av billiga barnböcker. Herr Sundman säger att det har väckts motioner tidigare. Ja visst, men det är inget argument för att man nu — när man har ett konkret förslag på bordet — också skall avslå motioner. Tidigare har vi tvingats avslå dem därför att vi inte haft något förslag. Men nu har vi ett konkret förslag, som en folkrörelseorganisation är intresserad av att förverkliga till en billig penning — för samhället. Herr Sundman vill blanda bort korten genom att säga att KF:s förslag handlar om någonting annat. Vad det ändå gäller är att erbjuda barn och ungdom god litteratur till ' lågt pris, så att vi kan nå nya läsargrupper. Herr Sundman kan givetvis vara formell om han vill, och vi kan naturligtvis diskutera formerna. Men KF har redovisat, i sin skrivelse och i en uppvaktning inför utskottet, en rad skäl för att man valt bokklubbsformen. Men KF har också förklarat sig berett att diskutera sådana preciseringar och förändringar som ett intresse från statsmakternas sida kan föranleda — lägg märke till detta! Det sade man också inför utskottet. Men de borgerliga ledamöterna, de bestämmande i statsmakten, har tydligen inget intresse av detta. De har därför inte velat diskutera förändringar och preciseringar. De har bara lyssnat till föredragningar och möjligen läst igenom förslaget och sedan avstyrkt det. Hade det inte funnits skäl att litet närmare sätta sig in i förslaget, försöka fånga upp det värdefulla i det och snabbt få det i funktion? I stället hänvisar man till fortsatta överväganden. När det gäller arbetsplatsutlåningen är vi besvikna över att man inte vill höja anslaget för att kunna garantera en i varje fall oförändrad utvecklingstakt på det området. Det är en viktig sektor. Detta har samband med frågan, hur vi skall nå ut i arbetslivet med kulturen. Vi återkommer till den frågan längre fram under våren. Beklagligtvis kommer vi tydligen då också att kunna notera att de borgerliga ledamöterna av kulturutskottet har ett svalt intresse för, ja, är direkt negativa till nya vägar att nå ut med kulturen till nya grupper.
Herr talman! Regeringspartiernas representanter har naturligtvis inte någon negativ hållning till olika nya metoder för att nå fram till nya människor med kulturutbudet — inte alls. Vi är alla överens om att arbetsplatsutlåningen är en förträfflig ny åtgärd; det är inget tvivel om den saken. Men jag vill erinra om att de statliga insatserna måste förbli marginella i jämförelse med de stora insatserna, som skall göras av resp. kommuner. När det gäller massmarknadsutgivning för barn och ungdom vill jag återigen betona att i varje fall centern — jag minns inte hur det är med folkpartiet och moderaterna på den punkten — tidigare motionsvägen väckt förslag om detta. Vi är mycket glada över att utredningsmannen fått i uppdrag att utreda den frågan och komma med förslag. Den andra lilla frågan — om en bokklubb för barn — tycker vi bör granskas i det sammanhanget. Det är massmarknadsutgivningen som är det viktigaste enligt vårt sätt att se på saken.

Herr talman! När det gäller de serietidningar som finns att köpa sammanfaller fru Rönnungs och mina värderingar helt. Jag vill understryka att utskottet delar socialdemokraternas uppfattning att det behövs en självsanerande institution som tar itu med dessa frågor. Våra uppfattningar skiljer sig bara på en punkt, nämligen när det gäller frågan om hur en sådan här institution skall komma till. Socialdemokraterna anser att det bör ske efter initiativ från regering och riksdag. Vi anser att den bör komma till på något annat sätt, dvs. utan att statsmakterna tar initiativ. Jag vill här erinra om att Pressens opinionsnämnd, som har åberopats, kom till just genom ett frivilligt initiativ från pressen i självsanerande syfte. Jag kan också erinra om att nämnden har fått efterföljd runt om i världen — det var tydligen ett bra initiativ. Även när det gäller serietidningar av god kvalitet är vi av samma uppfattning. 1974 lade litteraturutredningen fram sitt betänkande med förslag om stöd till serietidningarna. Socialdemokraterna har haft en del år på sig att lägga fram förslag med anledning av utredningsbetänkandet, men ännu har det inte kommit. Jag räknar med att det inom en inte alltför avlägsen framtid skall komma ett förslag på det här området från den nu sittande regeringen. Men som jag sade i mitt huvudanförande får vi ta en sak i sänder. Vi har just nu viktigare och mer pockande frågor att ta itu med.

Herr talman! Lagutskottets betänkande nr 19 behandlar förutom anslag till bokföringsnämnden också två motioner, en med förslag om att utreda förutsättningarna att undanta vissa grupper från bokföringsskyldighet och en som tar upp företagens redovisningsskyldighet och redovisningssystemets tillgänglighet från informationssynpunkt. När det gäller såväl anslaget till bokföringsnämnden, som har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning, som den förstnämnda motionen har utskottet kommit fram till ett enigt ställningstagande, varför jag inte har någon anledning att här gå närmare in på dessa frågor. Mina kommentarer till utskottets betänkande inskränker sig därför helt till den del som omfattar sistnämnda motion, om företagens redovisningsskyldighet. I detta avsnitt har den socialdemokratiska gruppen en gentemot den borgerliga utskottsmajoriteten avvikande uppfattning och har därför avlämnat en reservation. För ungefär ett år sedan antog riksdagen en ny bokföringslag, som ersatte den i många avseenden otidsenliga bokföringslagen från 1929. Syftet med tidigare gällande lag var att i första hand bereda skydd åt en näringsidkares fordringsägare. Den nya lagen tillgodoser förvisso på ett annat sätt än den tidigare också behov som kan finnas hos andra intressenter i företagens intressesfär. Det gäller den bokföringsskyldiges egna behov av information, de anställdas krav på uppgifter om rörelsens utveckling och framtidsutsikter, samhällets intresse av underlag för att kunna beräkna skatteintäkter, avgifter, underlag för planering av samhällets investeringar, sysselsättningen m.m. Men trots förbättringar, som t.ex. utvidgningen av kretsen bokföringsskyldiga, skärpta krav på systematisering av den löpande bokföringen, klarare regler för uppställning av årsbokslut, kvarstår fortfarande grundprincipen att det är fordringsägarnas intressen som prioriteras också i den nya bokföringslagen. I ett remissyttrande över den utredning som föregick propositionen om ny bokföringslag underströks från fackligt håll att en av förutsättningarna för en fungerande företagsdemokrati är förståelse för den eko nomiska information om företaget som till viss del hämtas ur redovisningshandlingarna. Fackföreningsrörelsen ansåg att föreliggande utredningsförslag därvidlag var behäftat med många brister och föreslog flera kompletteringar i avsikt att stärka de anställdas möjligheter till reell insyn i företagens ekonomiska situation genom redovisningssystemet. Förslagen från fackligt håll omfattade bl.a. att standardiserad årsredovisning skulle fastställas i lagtext för de företag vilkas redovisning inte regleras av aktiebolagslagen. Vidare föreslog man att interna ekonomiska transaktioner inom en koncern, en företeelse som fått allt större omfattning under senare år, skulle redovisas öppet, så att en riktig bedömning skulle kunna göras av resultatet för de enskilda koncerndelarna. LO:s remissyttrande upptog också konkreta förslag till klarare uppställning av resultaträkningen, särredovisning av finansiella poster, så att det marknadsmässiga nettovärdet av interna räntor och andra finansiella intäkter och kostnader framgår, samt krav på att koncerner med utländska dotterföretag skulle särredovisa dessa dotterföretags ekonomiska verksamhet i den svenska årsberättelsen, och detta i enlighet med de normer som gäller för svenska företag. De multinationella oljeföretagens fördelning av överskotten mellan de olika koncernenheterna genom bl.a. lån till dotterföretagen med ty åtföljande ränteinbetalningar från dessa till moderföretaget och de resultatmässiga oklarheter som detta ger upphov till utgör en slående illustration till vad jag här anfört. Det då ansvariga statsrådet anslöt sig i propositionen till fackföreningsrörelsens synpunkter om behovet av en mera differentierad bokföring i syfte att ge de anställda en bättre insyn i företagen. I propositionen ställdes också i utsikt en prövning av de förslag som framförts från fackligt håll i vad gäller såväl kraven på särredovisning av olika produktgrupper och driftställen som särskild redovisning av nämnda koncerninterna leveranser. En enskild socialdemokratisk motion med krav i samma riktning behandlades av lagutskottet i samband med propositionen om ny bokföringslag i fjol. Den föranledde då inte någon åtgärd, under hänvisning till de åtgärder som ställts i utsikt av den socialdemokratiska regeringen. I motionen 457 till årets riksmöte tar samma motionärer, Sivert Andersson i Stockholm m.fl., upp frågan. Den socialdemokratiska gruppen i lagutskottet delar motionärernas uppfattning att de olika åtgärder som vidtagits för att vidga de anställdas inflytande på arbetsplatsen måste följas upp med åtgärder som gör företagens ekonomiska rapporteringsoch redovisningssystem tillgängligt för alla de grupper av anställda som i dag inte har möjlighet att tillgodogöra sig denna information. Det är mycket intressant att notera att den borgerliga majoriteten i lagutskottet åberopar bl.a. lagen om medbestämmande och att denna enligt borgerlig uppfattning kommer att göra det lättare att skapa förutsättningar för en från informationssynpunkt ändamålsenlig bokföring. Därmed erkänner man ju inte bara att förhållandena är otillfreds ställande som de är i dag när det gäller redovisningssystemets lättillgänglighet från informationssynpunkt. Man ger härmed också ett erkännande till de förbättringar inom arbetsrättens område som initierats från fackligt håll och som drivits här i riksdagen av socialdemokraterna, ofta under hårt borgerligt motstånd.

Där förekommer det ju inte sällan bokföringstekniska spetsfundigheter av för icke experter delvis obegripligt slag. De fackliga kraven på särredovisning av koncerninterna leveranser liksom kraven på en från redovisningssynpunkt klarare uppdelning mellan svenskt moderföretag och dess dotterföretag utomlands kan delvis ses mot bakgrunden av de koncentrationstendenser i form av koncernbildningar o. d. som är karakteristiska för utvecklingen inom näringslivet. Marknadsekonomins inneboende centraliseringstendenser gör behovet av en översyn av redovisningssystemet i enlighet med motionärernas förslag än mer angeläget. Nu kryper utskottsmajoriteten bakom den motivering som förra året föranledde utskottet att lämna motionen utan åtgärd. I utskottsmajoritetens skrivning står bl.a. följande: ”Som anfördes förra året har inom justitiedepartementet arbete inletts i syfte att utarbeta särskilda regler beträffande denna fråga. Enligt vad utskottet inhämtat har detta arbete ännu inte avslutats.” Jag skulle vilja fråga utskottsmajoritetens talesman: Hur långt har arbetet avancerat? Under den socialdemokratiska regeringen var man beredd att ge denna fråga hög prioritet. Vad händer nu med frågan i det borgerligt styrda justitiedepartementet? Vi har en stark känsla av att det skett en markant sinnesförändring i riktning mot en ljumhet, för att inte säga känslokyla, inför berörda problem efter det borgerliga regeringstillträdet. Denna känsla kvarstår intill dess herr Olsson — Nr 111 i Sundsvall eller någon annan företrädare för borgerligheten i denna kam Onsdagen den mare förmår övertyga oss om att det pågår verklig aktivitet i kanslihuset 20 april 1977 i syfte att ta itu med dessa frågor. Från socialdemokratisk sida vill vi verka för en så öppen, överblickbar — Bokföringsnämnoch lättförståelig ekonomisk redovisning inom företagen som över huvud = den, m.m. taget är möjlig.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

Herr talman! I fjol fattade riksdagen beslut om en ny bokföringslag, vilken trädde i kraft vid årsskiftet. Enligt denna lag är samtliga näringsidkare bokföringsskyldiga med undantag av jordbrukare, för vilka särskilda regler gäller. I samband med beslutet om bokföringslagen fattades även beslut om inrättande av en speciell bokföringsnämnd. Denna trädde i verksamhet redan den 1 juli i fjol. Nämnden är en statlig myndighet som skall fungera som ett expertorgan och bl.a. lämna råd och anvisningar om tillämpningen av den nya bokföringslagen. Bokföringsnämnden avger rekommendationer, baserade på systematiserad redovisningspraxis och på redovisningsteoretiska bedömningar. Den skall även främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Bokföringsnämnden består av representanter för statliga organ, LO och TCO, Industriförbundet, Föreningen Auktoriserade revisorer och Revisorssamfundet m.fl. Nämndens sammansättning är sådan att den skall garantera både allsidighet och stor erfarenhet från det redovisningstekniska området. I lagutskottets betänkande nr 19 behandlas dels förslag om anslag till bokföringsnämnden, dels två socialdemokratiska motioner med krav på utredningar, syftande till ändringar av bokföringslagen. Båda motionerna väcktes strax efter det att den nya bokföringslagen trätt i kraft. I den ena motionen, nr 457, krävs utredning syftande till lagändring som innebär bestämmelser om särredovisning för olika rörelsegrenar och driftställen inom ett företag; det är denna motion som är underlag för reservationen. Den andra motionen, nr 655, innehåller krav på att kulturarbetare skall undantas från bokföringsplikten. Motsvarande motionsyrkanden förelåg även vid riksdagens behandling i fjol av propositionen med förslag till bokföringslag. Motionerna avslogs då av riksdagen på hemställan av ett enhälligt lagutskott. Motionen med krav på undantag för kulturarbetarna från bokföringsplikten kommer i år från socialdemokrater. I fjol var det motioner av representanter för de tre icke-socialistiska partierna som hade motsvarande yrkande. Med hänsyn till de motioner som avgivits i år har jag velat nämna något om bokföringsnämndens uppgifter och sammansättning. Jag vill 77 även erinra om att lagutskottet för att ta del av bokföringsnämndens arbete och synpunkter på aktuella frågor, bl.a. de båda motionsyrkandena, har gjort några timmars besök hos nämnden och därvid träffat såväl kanslichefen som ett flertal av nämndens ledamöter. Vid besöket hos bokföringsnämnden fick utskottet bl.a. en redovisning för de överläggningar som ägt rum mellan nämnden och representanter för kulturarbetarna. Dessa överläggningar har lett till rekommendationer och information som underlättar de konstnärliga och litterära yrkesutövarnas bokföringsarbete. Nu liksom i fjol anser utskottet att undantag från bokföringsplikt för vissa grupper är svår att genomföra på grund av gränsdragningsproblem och behovet av en bokföring som underlag för självdeklarationen. Tack vare att den icke-socialistiska sidan segrade vid fjolårets votering om bokföringslagen slipper näringsidkare göra årsboksslut, om bruttoomsättningen understiger 200 000 kr. och de har färre än två årsanställda. De flesta kulturarbetare torde ingå i den gruppen och tack vare riksdagsbeslutet slippa göra årsboksslut. I fjol avslogs, som jag nämnt, samma yrkande från samma motionär. I år har däremot, som den tidigare talaren angav, lagutskottets socialdemokratiska ledamöter reserverat sig för en mera positiv skrivning och ett tillkännagivande för regeringen. Vi övriga har nu liksom i fjol yrkat avslag på motionen, främst på grund av det arbete som pågår inom justitiedepartementet och den korta tid som bokföringslagen gällt. Låt mig något erinra om aktiebolagslagens bestämmelser! Enligt denna lag skall aktiebolag i sin offentliga årsredovisning särskilt redovisa av varandra väsentligt oberoende rörelsegrenar. Likaså skall inom en koncern leveranser inom koncernen redovisas offentligt i såväl moderbolag som dotterbolag. Motionärernas motiv för sitt yrkande är att lagen behöver ändras så, att man renodlar de olika enheternas och produktionsgruppernas resultat för att de anställdas inflytande och insyn skall bli effektiva. Denna fråga behandlades även i propositionen med förslag till bokföringslag. Föredragande statsrådet framhöll då att det är förenat med åtskilliga svårigheter att bygga upp en lagstiftning som innebär att företagen åläggs att differentiera bokföringen på detta sätt, men att man inom justitiedepartementet övervägde dessa frågor. Det skrevs år 1975. Arbetet med denna fråga har ännu inte avslutats inom justitiedepartementet. Under sådana förhållanden vore det mot praxis i riksdagsarbetet att fatta annat beslut än riksdagen gjorde i fjol, alltså avslag på motionen. Herr Silfverstrand ifrågasatte arbetets omfattning och inriktning. Jag vill nu bara påminna om att arbetet fortgår och att det handläggs, enligt vad jag inhämtat, av samma tjänstemän i departementet som handlade detta ärende under den tid då vi hade en socialdemokratisk regering. Nr 111 Med hänsyn till de många och svåra problem som här föreligger får vi räkna med att arbetet kan ta tid. Jag vill betona att vi alla är överens om att de anställda skall ha medbestämmande och insyn i företagens verksamhet. Inom ramen för med = Bokföringsnämnbestämmandelagstiftningen ligger det i båda parternas på arbetsmarkden, m.m. naden intresse att skapa förutsättningar för en från informationssynpunkt ändamålsenlig bokföring. Den bokföring som företaget har kan facket inom ramen för medbestämmandet få rätt att ta del av. De anställdas möjligheter till insyn i ett företag förutsätter bl.a. att företagets bokföring är ordnad så, att den ger tillgång till ekonomiska fakta om ställningen och utvecklingen både för företaget i dess helhet och för ett driftställe eller en produktionsgrupp, i de fall företagets produktion är differentierad på olika enheter och grupper. Jag vill erinra om att vid vårt besök hos bokföringsnämnden var det ingen av bokföringsnämndens ledamöter som förordade en sådan lagstiftning som begärts i motionen. Vissa ledamöter i nämnden motsatte sig bestämt lagändring i den riktningen. I stället bör enligt bokföringsnämnden praxis avvaktas. Vi måste komma ihåg att lagen gäller endast sedan årsskiftet. Egentligen är vi, trots vad herr Silfverstrand sade, rätt överens i utskottet. Reservanterna förordar inte heller lagstiftning, åtminstone inte klart. Men reservanterna vill ge regeringen till känna att den här frågan behöver utredas. Reservanterna anger inga riktlinjer för det utredningsarbete som man talar om. Vi i majoriteten konstaterar nu liksom i fjol att frågan övervägs i justitiedepartementet samt att lagstiftningen är ny och att bokföringsnämndens verksamhet är ny.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
Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall uttrycker förvåning över att socialdemokraterna, som han säger, ändrat uppfattning i den här frågan från föregående år till i år. Detta är ett mycket märkligt påstående. Det satt vid förra tillfället en socialdemokratisk regering. Vi var förvissade om att denna fråga skulle ges mycket hög prioritet. Därför kunde vi den gången nöja oss med det besked vi fick, att frågan var föremål för övervägande inom departementet. Nu har det alltså gått ett år, och utskottsmajoriteten använder samma motivering, nämligen att frågan övervägs inom departementet. I Som svar på min konkreta fråga om vad som egentligen händer säger 79 herr Olsson i Sundsvall att det är samma tjänstemän nu i departementet som sysslar med det här ärendet. Då vill jag fråga: Har herr Olsson i Sundsvall och hans vänner i regeringskoalitionen inget politiskt ansvar? Är ni inte beredda att ge några politiska direktiv som påskyndar den här frågans behandling? I vad gäller frågan om lagstiftning är det en riktig iakttagelse som herr Olsson i Sundsvall har gjort, nämligen att man krävde inte direkt — inte heller från de anställdas organisationers sida — någon lagstiftning. Men det viktiga är ju hur förhållandena i företagen upplevs av de anställda. Det är det som är grunden för hur man skall handla. Vi kan väl ändå vara överens om att de förhållanden som nu råder inte är tillfredsställande. De fackliga organisationerna ställer sig helt bakom att dessa frågor närmare utreds och att de får en annan prioritet än de tydligen har i den borgerliga regeringen. För att konkretisera skulle jag ändå vilja ta upp exemplet med oljebolagen och ställa en direkt fråga till herr Olsson i Sundsvall, en fråga som jag tycker understryker behovet av att man gör en ordentlig utredning. Det finns klara riktlinjer för vad vi menar med en utredning både i reservationen och i de remissyttranden som fanns till propositionen. Anser herr Olsson i Sundsvall det vara till fyllest från redovisningssynpunkt att som t.ex. de stora oljebolagen genom bokföringstekniska transaktioner av antytt slag ge en annan bild av en koncerndels ekonomiska resultat än vad den faktiska affärsverksamheten inom vederbörande dotterföretag i Sverige gett upphov till?
Herr talman! Vad beträffar arbetet i departementet så fortgår det. Jag har själv haft kontakt med dem som arbetar med den här frågan — det är samma personer nu som under den förra regeringens tid. Jag vill betona att det är mycket mer som förenar oss än som splittrar oss i det här fallet. Läser man utskottsbetänkandena från i fjol och i år finner man att det råder stor enighet. Den oenighet som man från socialdemokratiskt håll har lyckats få fram i år gäller mera detaljer, eller är kanske beroende på att man misstror den nya regeringens intresse för den här frågan. Alla är ense om att det är svårlösta problem. Om herr Silfverstrand inte tror det kan han läsa herr Lidboms proposition om bokföringslagen, där herr Lidbom använde ungefär de orden. Det var därför som det inte kom något förslag i fjol, det var därför frågan behövde bearbetas. Detta är som sagt svårlösta problem — bl.a. hur man i lagen skall ange kraven på avgränsning mellan olika kostnader. Hur fördelar man t.ex. kostnader för forskning och utvecklingsarbete, PR, företagsledning osv.? Vilka uppgifter ger den mest värdefulla informationen för facket i det här fallet? Det är man heller inte från något håll klar över. Vad beträffar forskning på området så är det — även om inte statsmakterna bedriver sådan forskning — en fråga som intresserar ekonomer av facket i hög grad. Vi får inte i hast driva fram en lagstiftning som kan leda till svårtillämpade redovisningsbestämmelser. Det skulle mera skada än gagna den här saken. Vi bör därför — och det finns många fler anledningar — vänta och se vad arbetsgruppen inom justitiedepartementet kommer fram till. Vi bör vänta och se vilka erfarenheter medbestämmandelagen och bokföringslagen kommer att ge på det här området. Och framför allt bör vi avvakta den praxis som kommer att utbildas genom det viktiga arbete som bokföringsnämnden lägger ned på de här frågorna. Jag vill betona för herr Silfverstrand att samtliga representanter i bokföringsnämnden motsatte sig lagstiftning på området. Med hänsyn till de problem som måste utredas innan man kan införa någon lagstiftning eller på annat sätt lösa de här frågorna står vi fast vid att riksdagen i år liksom i fjol har anledning att avslå motionen. Sedan ställde herr Silfverstrand en fråga om de multinationella företagen.

Herr talman! Det räcker inte med aldrig så välskrivna program där man i den här frågan principiellt kanske uttalar sig ungefär i den riktning som vi gjort från socialdemokratins sida. Om programmen inte fylls med innehåll och åtföljs av handling är de inte mycket värda. Herr Olsson i Sundsvall talar här om att det finns mer som förenar än som skiljer oss åt. Låt mig bara understryka var skiljelinjerna går. Herr Olsson i Sundsvall menar — om jag har uppfattat honom riktigt, och det tror jag att jag har — att man kan låta det här arbetet pågå utan att närmare precisera när man är beredd att verkligen sätta i gång med utredningen. Den utredningen skall se till att få fram underlag för ett redovisningssystem som eliminerar alla de brister exempelvis när det gäller de multinationella företagen som herr Olsson erkände finns - om nu centerns uppfattning därvidlag är representativ för den borgerliga regeringen, vilket man verkligen kan undra. Det finns närmast en Jåtgåmentalitet hos utskottsmajoriteten, medan vi från socialdemokratiskt håll verkligen vill påskynda lösningen av den här frågan. Det är därför vi i vår reservation markerar ett intresse av att omgående få frågorna utredda. Olägenheterna finns — det bekräftade herr Olsson i Sundsvall, även om det kanske var litet försynt. Det är alltså inte fråga om lagstiftning eller inte. Herr Olsson i Sundsvall vet, och det framgår klart av reservationen, att vi inte kräver någon lagstiftning. Det han säger är alltså en lek med ord. Är förhållandena otillfredsställande vill vi omgående ha en utredning som kan lägga fram förslag om hur vi skall komma till rätta med de missförhållanden som råder.